Herr talman! Jag är tacksam för att herr Sträng har svarat på mina frågor. Jag respekterar hans åsikt, och jag hoppas att han också respekterar min. Han säger att vi är ense om syftet och att det är om medlen som vi har delade meningar. : Man kan emellertid inte utesluta, herr Sträng, att människor och företag funderar över om inte löneoch kostnadsutvecklingen fram till låt oss säga den 1 oktober 1968 blir sådan, att det lönar sig att sätta i gång byggande nu. Det kan också hända att man spekulerar i att det kommer att bli en kö av sådana som då vill bygga och att man därför vill sätta i gång nu. De som anser sig ha råd att betala avgiften kanske därför bygger ändå, medan de som inte har det inte kan sätta i gång. På så vis blir det ändå ett byggande som inte sker på vad jag anser vara rationella grunder. På min fråga, varför inte länsarbetsnämnderna kan klara den här saken, svarar finansministern att de inte har erforderliga befogenheter, men de kan väl i så fall ges sådana. De regionala organen måste ju med sin lokalkännedom kunna bedöma läget i regionen bättre än man kan göra i kanslihuset. Jag vill fästa finansministerns uppmärksamhet på vad reservanterna — företrädarna för regeringspartiet — säger, nämligen att det enligt utskottets mening är angeläget att dispens medges när detta är påkallat av lokaliseringsoch sysselsättningspolitiska skäl. Jag frågar mig om inte länsorganet har möjlighet att bedöma det bättre än låt säga kanslihuset. Jag tycker att det är bristande förtroende för länsarbetsnämnderna som man här visar. Till sist, herr talman, vill jag gärna instämma i vad finansministern sade om angelägenheten av att dämpa den starka kostnadsstegring på byggnadsområdet som vi har haft under senare år. Där tror jag inte att herr Sträng behöver riskera att bli motsagd.
Herr talman! Finansministern säger att han vill komplettera den typ av reglering, som man har genom länsarbetsnämnderna, genom ekonomiska sanktioner mot denna del av byggandet. Jag skall inte närmare gå in på detta något egendomliga men kanske ändå rätt karakteristiska uttryckssätt.

Det går inte att bestrida att det är en oerhört godtycklig och olycklig indelning som finansministern använder när han på detta sätt vill straffbeskatta verksamhet som i högsta grad är ett allmänt intresse, inte minst för konsumenterna. Men nu kommer finansministern och säger att ja, men kapitaltillgången anpassas inte så lätt efter behovet på olika ställen i landet. Det är ett mycket märkvärdigt yttrande. Att samordna kapitaltillgången så att landets kapitalresurser, som ju inte är bundna till någon viss trakt, är disponibla för den verksamhet som släpps fram eller är tillåten, det är ju en primär uppgift för hela landets kreditpolitik — riksbankens politik och annan politik som finansministern direkt eller indirekt har inflytande över.

Sedan vill jag bara påpeka en sak — jag skall inte hålla på länge ty det är många talare kvar. Finansministern säger att man inte kan fortsätta med den starka kostnadsstegringen inom byggnadsverksamheten. Det är alldeles riktigt. Men hur började denna kostnadsstegring under 1960-talet? Jo, plötsligt släpptes det fram en massa byggnadstillstånd 1962 och 1963, så att man fick en knapphetssituation på byggarbetsmarknaden. Nu försöker man bota detta genom en lika plötslig och hård åtstramning. Det är verkligen ryckig hetens apoteos som herr Sträng företräder.

Herr talman! Jag skall be att få rätta ett missförstånd som finansministern gjorde sig skyldig till. Herr Sträng sade att jag hade sagt att det torde komma att höra till undantagen att en byggherre betalade denna högre avgift för att få sätta i gång ett sådant bygge. Det var inte jag som sade det, herr Sträng. Jag citerade endast vad herr Sträng själv sagt i sin proposition. Det är möjligt att det kommer att höra till undantagen, sedan vi fått denna avgift som ju inte kommer att stanna vid 25 procent. Den blir i realiteten större genom att den inte får räknas in i avskrivningsunderlaget och heller inte är avdragsgill. Nu menar finansministern att det inte blir så många som kommer att söka sådant tillstånd. Men, herr finansminister, om det bara blir några få undantagsfall, blir det ju i praktiken fråga om ett idiotstopp, och det skulle det enligt vad herr Brandt uttalat och de socialdemokratiska reservanterna sagt i reservationen inte vara fråga om. Man undgår i alla fall inte denna omständliga procedur om man vill ha dispens. Man skall söka igångsättningstillstånd, ty sådant skall ändock fordras vid sidan av investeringsavgiften. Att det kommer att bli tolkningstvister kan det knappast råda något tvivel om, t.ex. i fråga om uppräkningen av oprioriterade byggen i 1 §. Den kan också innefatta byggnadsarbeten som i vissa situationer avser industriell verksamhet, men avsikten är ju att man skulle få pengar till ökade investeringar på industrisidan. Nog blir det ibland ganska svårt att avgöra vad som är industriellt bygge och vad som inte är det. Det finns också en formulering om installationsoch reparationsarbeten som skall vara undantagna. Förvisso kommer det på den punkten att bli överklaganden, missförstånd och vantolkningar. Jag är ganska övertygad om att detta dispensförfarande, i den mån det kommer att utnyttjas i den utsträckning som herr Brandt nämnde tidigare i debatten, kommer att bli otympligt och komplicerat i tillämpningen. Det märkligaste var kanske vad finansministern sade i en tidigare del av debatten, nämligen — om jag minns rätt — att det också kunde finnas kommuner som var så hårt trängda att de i vissa fall skulle kunna få dispens för byggen. Det var väl en liten vänlig gest till de socialdemokratiska opponenterna, som inte vill ha någon investeringsavgift på kommunala förvaltningsbyggnader. Jag har alltså med visst intresse inregistrerat att herr Sträng själv fortsätter perforeringen av investeringsavgiften efter samma linje som herr Brandt har varit inne på.

Herr talman! Jag vet inte alldeles säkert om herr Eliasson i Sundborn var inne i kammaren och kunde höra den första delen av mitt anförande. Jag försökte nämligen då förklara att kapitaltillgången inte är en lokal fråga eller 2n länsfråga i egentlig mening; det problemet får man se mera från rikspolitiska synpunkter. Länsarbetsnämnderna bar också undanbett sig att företa en prövning av objekten på andra grunder än de som för dem är möjliga, d. v. s. arbetseller sysselsättningsläget. Vi har emellertid i den byggnadsreglering som för närvarande gäller infört två kriterier — arbetsmarknadsoch kapitalmarknadskriteriet. Det senare måste bedömas från en, om jag så får säga, mera samlad utgångspunkt som går över länsgränserna. Herr Ohlin blev upprörd över att jag har använt uttrycket »ekonomisk sanktion». Han tycker straffskatt låter bättre och använder därför detta uttryck. Om man talar om ekonomisk sanktion mot alla de duktiga människor som arbetar och strävar inom handeln eller om man talar om straffskatt emot dem är det väl en smakfråga vad som låter bäst. Någon tredje man får väl avgöra den saken, så det behöver kanske inte herr Ohlin och jag träta om. Sedan återkommer jag till samma fråga som jag nyss talade om. Om vi bestämmer oss för att koncentrera en industriutbyggnad till någon speciell ort, låt mig säga något brukssamhälle i Mellansverige, så är det litet förargligt om dessa pengar har spenderats på uppförandet av ett bankhus i Stockholm, Göteborg eller Malmö. Det måste ju finnas en korrespondens mellan den aktiva, konkreta insatsen och det kapital som skall finansiera den. När herr Ohlin får höra detta blir han förbluffad över alla gränser. Ja, detta är väl mera en teatralisk än en äkta attityd ifrån herr Ohlins sida.

Herr talman! Jag skall inte ge mig in på någon diskussion om de sista meningarna i finansministerns senaste anförande; det är uppenbart att han gick förbi hela denna fråga om samordning mellan kapitaltillgången och behovet inom olika delar av landet. Det är ju bl.a. den uppgiften som regeringen inte löste i höstas, och det var därför man fick en så stor arbetslöshet, vilket i sin tur medförde att man måste släppa fram just sådana byggen som man betecknade som minst nödvändiga — bensinmackar och liknande. Jag begärde emellertid ordet för att säga en annan sak. Finansministern använde uttrycket »sanktioner» mot näringsidkare som vill effektivisera sin verksamhet, t.ex. genom att rationalisera distributionen. Nu invänder han att jag talade om en straffskatt, och han frågar om det är ett vackrare ord. Märker verkligen inte finansministern att jag är motståndare till denna skatt; jag tycker att den är olämplig och förtjänar benämningen straffskatt. Men herr Sträng är anhängare av denna skatt och lägger fram förslag om den, trots att han själv betecknar den som en sanktion mot dessa näringsidkare.
Herr talman! Att jag är för avgiften och att herr Ohlin är emot den hoppas jag att vår diskussion givit klart besked om. Men herr Ohlin gör det hela till en terminologisk fråga. Om vi sålunda ser bort från sakfrågan och ägnar oss åt att dissekera det terminologiska spörsmålet, kan man mycket väl fråga sig vilket som är ovänligast: att använda begreppet straffskatt eller att använda begreppet ekonomisk sanktion. Det är så frågan måste ställas om man vill reda upp detta. I sin argumentnöd anklagar herr Ohlin nu regeringen för att den i höstas inte klarade samordningen och harmoniseringen av det konkreta byggnadsbehovet och kapitaltillgången. När vi sedan försöker göra det, även om herr Ohlin ogillar metoden, så anklagar han oss för att vi försöker bättra oss. Hur skall vi bära oss åt? Det påminner om den bekymrade modern som hade ett ovanligt bråkigt barn. Hon sade: Vad skriker du för, är du hungrig? — Vad skriker du för, är du törstig? — Vad skriker du för? — Jag vill skrika!

Herr talman! Herr Nyberg erinrade i sitt inlägg om den kompromiss han var med om att träffa i början på 1960 talet då det gällde att göra om vår byggnadsreglering.

Vid de diskussioner som fördes då liksom tidigare — framför allt gäller detta 1964 års diskussioner — sade herr Nyberg ungefär vad han sade i dag, och även andra borgerliga representanter uttryckte samma sak. Man ansåg inte att läget krävde så drastiska åtgärder som då föreslogs. Herr Grebäck använde uttrycket »större våld än nöden kräver», och med det ville han väl karaktärisera även det förslag vi diskuterar i dag. Samtidigt är man i utskottsutlåtandet, vilket herr Brandt redan har erinrat om, överens med reservanterna att åtgärder behöver vidtas. Herr Björkman har på ett mycket drastiskt sätt skildrat de 29 motioner som talar om undantag från investeringsavgiften. Även herr Karlsson i Huddinge erinrade oss om det. Jag ser mig tyvärr nödsakad att rätta herr Björkman på en punkt, ty i motionen II: 398 finns t.o.m. banklokaler upptagna som krav på undantag från investeringsavgiften. Egentligen är det bara lyxvillorna och = nöjeslokalerna som man inte har begärt undantag för. Jag tror att alla som bedömer denna fråga med sunt förnuft måste komma till samma uppfattning som reservanterna, att det är omöjligt att tillmötesgå alla dessa krav på undantag. Man skulle då hamna i en situation som icke innebure någon skärpning av byggregleringen och tillståndsgivningen. Det skulle snarare innebära en lättnad i stället för den skärpning på investeringsverksamhetens område, som vi alla är överens om. Därför har reservanterna ansett det vara smidigare att gå vägen med den skrivning man har gjort angående dispensgivningen. Jag skulle vilja exemplifiera vår tankegång med dispensvägen i stället för att ta en lagstiftning, som innebär en mängd undantag från investeringsavgiften. Jag skall ta exemplet med kravet på undantag från avgiftsplikt för affärslokaler och liknande. Skulle man göra ett undantag i detta fall, bleve det generellt verkande, Jag tror att vi kan vara överens om att det inte är lika viktigt att alla affärslokaler eller varuhus byggs just under den tidsperiod som det här är fråga om. Men däremot kan vi vara överens om att det är av stor vikt att man får med de affärshus som är inplanerade i nya bostadsområden. I lagtexten sägs att i prioriterade byggen ingår sådana där bostadslägenheter utgör huvuddelen. Det är således möjligt att i ett bostadshus lägga in även affärslokaler, banklokaler, fritidslokaler och liknande. I dagens situation görs rätt ofta en planering som innebär, att ett område bebygges för låt oss säga mellan 1200 och 1500 lägenheter och att det uppföres särskilda byggnader i området i vilka servicelokaler av olika slag läggs in. Om nu lagförslaget skulle antas utan dispensmöjlighet, finns det kryphålet att man i stället för dessa särskilda byggnader med affärslokaler, fritidslokaler och liknande bygger hus, i vilka dessa lokaler lägges in i bottenvåningen och i vilka det uppföres två våningar med bostäder. I så fall skulle byggnaderna kunna uppföras utan investeringsavgift. Vi har inom utskottet sagt oss att det måste finnas utrymme för förnuftet och att man inte skall gå tillbaka till en planering och till ett bostadsbyggande med servicelokaler som man har gått ifrån, därför att man anser att de nya idéerna ger en trivsammare bebyggelse. Vi har således menat att i dessa fall bör dispensgivningen anlitas. Jag skulle också vilja säga åtminstone några ord om de kommunala byggnaderna och kraven på undantagande av kommunerna från = avgiftsskyldighet. Många kommunalmän känner säkert tillfredsställelse över att deras resur ser för att finansiera absolut nödvändiga byggen ökar eller — för att använda herr Strängs uttryck — att det blir ett bättre klimat för det kommunala byggandet. De är säkert nöjda, även om ökningen sker till priset att de måste uppskjuta byggandet av någon sporthall — alltså inte avstå för tid och evighet utan bara uppskjuta byggena 19 månader. Man skall inte vara så säker på att investeringsavgiften framstår som ett spöke för kommunalmännen. Även de måste inse att avgiften skapar bättre utrymme för de nödvändiga kommunala investeringarna. Slutligen vill jag bara understryka en sak som här har diskuterats, nämligen att om investeringsavgiften skall få avsedd verkan måste vi i dag klart säga ifrån att den skall vara tidsbestämd, att den skall vara av temporär art. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationen.
Herr talman! I mitt förra anförande erinrade jag om den kompromiss som vi träffade 1961, när vi avskaffade byggnadsregleringen. Herr Hammarberg säger nu att det var en mycket bristfällig och dålig kompromiss.

Har det sedan visat sig att den varit bristfällig, så kanske det beror mera på att det förts en bristfällig ekonomisk politik här i landet än på att det varit något fel på den kompromiss som då träffades.
Herr talman! Jag vill uttrycka min tacksamhet till herr Hammarberg för tillrättaläggandet. Jag måste bekänna, herr Hammarberg, att jag tydligen läst katekesen litet dåligt och inte varit tillräckligt uppmärksam. Men när jag nu går igenom katekesen, som svarar på frågan vad motionerna innehåller, så finner jag mycket riktigt en motion som undantar även banklokaler. Det märkliga, herr Hammarberg, är att det är en socialdemokratisk motion. Det borde herr Sträng särskilt ta fasta på efter den livliga utläggning som han för en stund sedan gjorde om den fria bankkonkurrensen på Arlanda. För fullständighetens skull vill jag tala om att det gäller undantag för byggnadsarbeten som utförs med statliga bostadslån. Sådana lån utgår, enligt vad herrar Fritz Persson och Bergman säger i sin motion, även till hus som inrymmer butiker, kontor och banklokaler. Det var där som man kan säga att »jycken låg jordfäst», för att begagna ett tidigare använt uttryck. Jag skall också be att få tillägga att bland alla de motioner om undantag som jag räknade upp, finns det också en motion om en skärpning av investeringsavgiften, nämligen för fritidshus. Man ville för dessa sänka bostadsytan från 80 till 60 kvadratmeter. Det är tydligen enligt socialdemokratisk uppfattning det livsrum vi bör ha i våra fritidshus — inte mer, ty i så fall skall vi betala investeringsavgift.

Herr talman! Herr Björkman erinrade om att det var en socialdemokratisk motion som tog upp frågan om banklokalerna — och den blev väl inte sämre av det. Det är väl det vi reservanter också har tyckt. Därför ingår den faktiskt i det resonemang som vi för om ökad dispensgivning. I detta fall gäller Till herr Nyberg vill jag säga att jag måtte ha uttryckt mig otydligt, om herr Nyberg har fattat det så, att jag menade att det var en mycket dålig kompromiss. Min avsikt var att säga att det var en otillräcklig kompromiss när det gällde handhavandet av dessa ting, och som det också visade sig i den situation som vi hamnade i 1964 och 1965, då vi fick vidta en skärpning av igångsättningslagen. När man i dag talar om att en skärpning behövs därför att regeringen har försatt oss i nu rådande ekonomiska situation, så vill jag fråga herrar Nyberg och en del andra borgerliga talesmän: Hade läget varit bättre i dag om vi hade kört med de sämre bromsar som oppositionen ville införa 1964 och 1965?

Herr talman! Utskottets majoritet slutar sitt yrkande efter ett långt och i mitt tycke utförligt och bra argumenterande med att yrka avslag på Kungl. Maj:ts proposition nr 10. Det är säkert det riktigaste vad gäller denna proposition. I den mån en prioritering behövs för byggen så finns det ju redan nu regler och organ som kan effektuera detta, och jag tror nog att de kan klara ut det som faktiskt behövs. Den 25-procentiga avgift som här behandlas hör nog till det mest underliga och olustiga som på lång tid har legat på riksdagens bord det visar bl.a. de många motionerna. Här har redan utsagts en del om de olika sektorer på byggnadsfronten som berörs av straffskatten. Jag tycker att det är det mest expressiva och bästa uttryck som finns att begagna i detta sammanhang. Jag skall begränsa mitt anförande till att beröra ett enda område, nämligen den kyrkliga verksamheten. Under kriget och många år därefter fick alla kyrkbyggen stå tillbaka, även reparationer, och vi måste som lojala medborgare finna oss i detta och gjorde det. På det sättet uppstod ett ackumulerat reparationsoch nybyggnadsbehov. En del har avvecklats under de senare åren, i andra fall, när det gäller större engagemang, har man under åren fått stanna vid att samla pengar. Jag skall nämna ett par exempel, som jag tycker talar mer än långa teoretiska utredningar. Huskvarna pingstförsamling t.ex. har ett kyrkbygge projekterat och är just beredd till byggstart. Om kyrkan kostar 2 miljoner kronor skall enligt propositionen nr 10 på detta läggas en straffskatt av 500 000 kronor. Man kan fråga om detta är rimligt. I motion nr 202 i andra kammaren redovisas situationen för en frikyrkoförsamling i Göteborg. För två år sedan blev församlingen anmodad att flytta på grund av planering av nya gator och vägar. Staden anvisade tomt. Projekteringsarbeten och övrig planering har fortgått normalt. Kreditåtstramningar förra året gjorde att kapital inte omedelbart kunde upplånas. Medlemmarnas stora offervilja har likväl gjort att man nu kan sätta spaden i jorden. Ett omfattande filantropiskt arbete går in i denna församlings verksamhet, likaså ett omfattande barnoch ungdomsarbete. Kostar bygget 2 miljoner skall nu församlingen straffbeskattas med 500 000 kronor, alldeles som församlingen i Huskvarna. Skulle bygget kosta 3 miljoner blir avgiften 750 000 kronor. Jag frågar återigen: Kan detta vara rimligt? Nu kan man säga: »Låt bli att bygga så slipper ni detta, vänta till hösten 1968! Ni kan på så sätt slippa den förhatliga investeringsavgiften.» Det kunde, herr talman, ligga något av reson i detta, det skall jag gärna erkänna, om vi hade ett fast penningvärde. De senaste åren har man likväl enligt byggmästare jag talat med, haft att räkna med en fördyring på byggen av 7—10 procent per år. Uppskov till hösten 1968 eller början av 1969 ger i alla fall en kostnadshöjning med omkring 15 procent eller kanske mer på två år. Dylika fall förekommer ganska ofta. Bara inom det samfund jag tillhör har vi många församlingar som står färdiga med ritningar och planering och bara väntar på klarsignal. Det kan inte kallas kverulans om man reagerar mot samhällets sätt att agera här. Det är direkt stötande att människor, som av ideella eller religiösa skäl offrar pengar till ett arbete som helt går ut på att ge och hjälpa, nu skall erlägga en 25-procentig avgift till staten om de vill vand Ta vidare. Är detta — även om vi befinner oss i en viss krissituation — värdigt och försvarligt i välståndslandet Sverige? Utskottet säger nu att syftet med avgiften är att få till stånd uppskov med de projekt som utan allvarlig olägenhet kan anstå till senare tidpunkt. Det finns församlingar som står hemlösa på grund av stadsplaneringar. Kommer regeringen att godkänna detta som allvarlig olägenhet och därmed ge klarsignal för igångsättande av bygge?

Vi har ju religionsfrihet i vårt land, och däri måste väl anses ligga att även de cirka 500 000 invandrare som vistas här och gör sin insats i svensk produktion skall ha rätt att få sina religiösa behov tillgodosedda. Jag anser inte att staten skall satsa pengar på den sidan av invandrarnas behov, men staten skall varken hindra byggen av ifrågavarande slag eller skaffa sig tillgångar genom att belägga tilltänkta byggen med en 25-pro centig straffskatt. Inte heller skall staten uttala något hot härvidlag, om vederbörande fullföljer sitt uppsåt att bygga. Vi har betraktat det som ett axiom att trossamfunden skall ha rätt att fritt arbeta för och sprida sina åsikter utan någon statlig inblandning. När särskilda förhållanden inträtt och för hela folket gemensamma angelägenheter krävt kollektiva offer har man fått finna sig i restriktioner, t.ex. under kristiden. Det skulle låta illa om man ens lät påskina att vi nu är i en sådan situation. Straffskatt på människors offervilja! Kan man egentligen komma längre i skattetänkande? Herr talman! Jag anser att de restriktioner som gällt sedan den 31 maj 1963 och alltfort gäller för s.k. oprioriterade byggen är tillräckliga. Samhällets myndigheter har ju särskild prövningsrätt. Möjlighet till nära nog total kontroll finns alltså. Jag är fullt medveten om att starka skäl i många fall kan andragas till stöd för att kommunala byggen, idrottshus etc. undantas från denna investeringsavgift. Jag kommer också — liksom herr Nyberg att rösta härför, om situationen blir sådan att den vägen måste väljas. Till de skäl, herr talman, som talar för frihet för dessa byggen, kommer att kyrkorna bland sina medlemmar på frivillighetens väg samlar medel till uppförande av ändamålsenliga lokaler, medel som förut har beskattats av stat och kommun. Det är enligt min mening orimligt att hindra sådana initiativ genom att belasta dem med en skatt av detta slag. Det har sagts både i denna kammare och i den offentliga debatten i press och radio, att de kristna rörelserna bortsett från församlingsgemenskapen obestridligen utför en samhällsgagnande insats. Mer kunde och borde göras, men en förutsättning är att man har tidsenliga lokaler, ljusa, varma, trivsamma och ändamålsenliga. För detta offras många miljoner kronor varje år utan minsta tanke på annan belöning än den att se att ett gott verk går framåt. När vi kallar denna investeringsavgift för en straffskatt och reagerar mot den, vill jag nog till finansministern säga, att vår reaktion inte bottnar i en lust att skrika.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

Herr talman! Det föreliggande förslaget till investeringsavgift har betrak tats dels som en pålaga — man kallar det för straffskatt, och finansministern kallar det för sanktion — dels också som en komplicering av gällande byggreglering. Hur den skall fungera och vilket eftermäle den kommer att få är väl i dag oklarare än någonsin. Just nu kan man klart urskilja tre olika linjer, nämligen dels regeringens — säg finansministerns — hårda linje, dels oppositionens klara avslag och dels de socialdemokratiska reservanternas kompromiss. Genom ett dagsfärskt initiativ från socialdemokratiskt håll har kompromissen tunnats ut än mer, så nu är det högst diskutabelt vad som är kvar av herr Strängs stolta byggnad. Rent administrativt kommer den här lagstiftningen att komplicera byggförfarandet genom tillståndsdubbleringen. Det kan t.o.m. bli fyra olika instanser att vända sig till: först länsarbetsnämnden för tillstånd, sedan länsstyrelsen för avgiftsbesked, och om man inte är nöjd med det beskedet får man gå till regeringen och begära dispens, och slutligen skall man ju också vända sig till byggarbetsnämnden, som i viss mån handhar frågor om sysselsättningen. Emellertid — jag höll på att säga tyvärr — kommer väl den sistnämnda instansen inte att ställa till så mycket besvär. Sysselsättningen i branschen är ju vikande, för att inte säga oroande. Herr Sträng antydde att han inte trodde att det var någon fara på lång sikt, men för dagen torde arbetslösheten i branschen beröra 15 000 å 16 000 man, och det är ju i alla fall betydligt större siffror än under den hårda vintern i fjol. Tydligt är att regeringen i och med denna proposition ger ett underbetyg åt sin egen byggnadsreglering. På sitt sätt har detta erkänts både av herr Brandt och av finansministern. Det är väl närmast handläggandet av byggnadsregleringen som inte har ingivit något allmänt förtroende. Vad denna har kostat byggherrar, byggindustri och det svenska samhället går väl aldrig att utröna, men det torde röra sig om avsevärda belopp. Nu kommer så den nya avgiften som en värdig följeslagare till den gamla regleringen. Jag vill som exempel nämna att KF planerat att bygga varuhus för 175 miljoner kronor under de närmaste åren, men planeringskostnaderna för dessa kan nu betraktas som mer eller mindre bortkastade. Hur skall det då gå med KF:s i och för sig önskvärda och nödvändiga rationaliseringar? Skall man behöva stänga igen butiker utan att kunna skaffa sig ersättningslokaler? Hur går det med =: sysselsättningen inom =<:denna bransch när regleringen skall omfatta det hela? Ja, många människor kan bli lidande av regeringens tvära kast. Vad byggindustrien nu skulle behöva vore en lugn och välplanerad period, under vilken man skulle kunna fullfölja sina intentioner att på olika sätt rationalisera sin verksamhet. Det är också betecknande för situationen att olika i industrien engagerade yrkeskategorier funnit anledning att sända ett öppet brev till riks dagen, i vilket man ger uttryck för sina farhågor. Dessa farhågor är tydligen befogade. Herr Sträng har passat på tillfället att mot dessa yrkeskategorier göra ett utfall som jag för min del fann ganska störande. Herr Sträng talade om »drivhusklimat» och »drivhusluft». Det är väl dock statsmakterna och inte ingenjörerna och projektörerna som bestämmer det ekonomiska klimatet. Herr Sträng sade att det vuxit upp en flora av konsulter. Anledning härtill är emellertid de nya byggmetoderna. Ingenjörerna förklarar i sin skrivelse hur rationaliseringen verkar, hur en industrialiserad och mekaniserad process ersätter det manuella och hantverksmässiga och hur allt fler arbetsmoment förlägges utanför den egentliga byggplatsen. Det industrialiserade arbetet gäller hela industrien, både den som sysslar med bostadsbyggande och den som sysslar med annat byggande. Detta uppmuntrades av statsmakterna i samband med föregående års statsverkspropositions behandling. Jag instämmer verkligen med herr Ohlin när han säger att detta är höjden, av ryckighet. Förutsättningen: för denna rationalisering är som sagt en lugn utveckling som inte störes av alltför stora variationer i arbetsvolym och arbetsinriktning. En annan förutsättning är, säger ingenjörerna, en allt större specialisering hos projektörer och planerare. Jag frågar mig då hur det skall gå med de byggare som specialiserat sig på exempelvis varuhus. Är all deras specialinriktning bortkastad och skall de börja om från början om ett och ett halvt år? Jag förstår nu att det bl.a. är dessa herrar som herr Sträng vill åt med sin nya förordning. I oktober 1968 bör de här projektörerna rimligtvis få en högkonjunktur av tidigare ej skådat slag. Finansministern brukar skryta med att han under de senaste två åren hejdat byggande för 2 miljarder kronor och ändå har det byggts en hel del s.k. oprioriterat. Redan nu finns det sålunda ett uppdämt behov, vilket bl.a. underströks av arbetsmarknadsstyrelsen för ett år sedan i en rapport. Då sade AMS att man rekommenderade en hel del företag att vänta till vintern 1966/ 1967, till instundande vinter, ty då skulle det säkert gå bra. Nu undrar jag vad AMS säger till de här företagen som i fjol rekommenderades att vänta. Vad kommer det uppdämda behovet att vara i oktober 1968? Kan det röra sig om ett byggnadsinvesteringsbelopp om 4—5 miljarder kronor? Byggnadsbranschen har fått vidkännas en påtaglig ryckighet genom plötsligt införda temporära regleringar, som på ett ofta olyckligt sätt ingripit såväl i projekteringssom i byggprocessen. Det ökar riskerna för dubbelarbete, och när sedan igångsättningen sker, oftast med kort varsel, pressas resurserna orealistiskt. Det är detta som driver upp kostnadsläget och som ibland också t.o.m. har en negativ effekt på kvaliteten. Herr talman! Jag har i någon mån refererat vad dessa ingenjörer sagt. Jag skulle faktiskt rekommendera herr Sträng, om han har den inställning som han här demonstrerat, att läsa den här skrivelsen ganska ordentligt. Det är en otroligt impopulär åtgärd regeringen nu föreslagit. Det är inte bara inom branschen som den är impopulär, den berör också stora delar av vårt folk.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
Herr talman! Tillsammans med fjor ton andra socialdemokratiska riksdagsmän har jag motionerat om att kommunala investeringar bör undantagas från den föreslagna 25-procentiga investeringsavgiften. Detta ställningstagande grundar sig i första hand på att jag anser det principiellt oriktigt att staten lägger skatt på kommunerna när dessa fullgör sina legala uppgifter. Jag förmodar att det är flera än motionärerna som kan dela denna uppfattning. Jag ifrågasätter inte att det är nödvändigt med en begränsning av investeringarna på vissa områden av byggnadssektorn, En sådan begränsning bör givetvis också ske på den kommunala sidan. Genom tillståndsgivningen har en uppbromsning också kunnat ske, vilket redovisas i årets finansplan. Det framhålls att de kommunala investeringarna har kunnat hållas på en betydligt lägre nivå genom de åtgärder som har vidtagits dels på tillståndssidan och dels genom kreditåtstramningen. Det är över huvud taget svårt att finna något skäl som talar för införandet av den 25-procentiga investeringsavgiften ovanpå tillståndsgivningen. Man kan likna detta vid att ha dubbla dörrar och dubbla lås men ändå avse att hålla nycklarna tillgängliga för den som vill och som kan betala. Det är onekligen kommunerna som kommer i kläm, eftersom ansvariga kommunala förtroendemän knappast kan komma att bygga med de överkostnader som skatten medför. För de privata byggarna finns det möjligheter att kalkylera på ett helt annat sätt i vissa lägen. Privatbyggaren kan komma fram till att det är lönsamt att bygga trots investeringsavgiften. Om kapital finns tillgängligt, om kostnader är nedlagda på utförd pro Jektering, om man förfogar över en tomt som drar räntekostnader, är det inte uteslutet att byggnationen kommer till stånd. Finner man det önskvärt att komma före konkurrenter, att utveckla och rationalisera verksamheten, att star ta ett par år tidigare med avsedd verksamhet, så kan investeringsavgiften uppvägas av fördelar som uppnås genom att byggnadsverksamheten kan utföras utan tidsutdräkt. Två års kost nadsstegringar inom «byggbranschen bör heller inte glömmas i detta sammanhang. Ur — samhällsekonomisk = synpunkt mindre angelägna objekt kan komma att uppföras även med skatten, medan angelägna kommunala objekt får skjutas på framtiden. Totalstoppet blir nämligen ett faktum på den kommunala sidan, om man bortser från dispensmöjligheterna — och till den frågan skall jag återkomma. Jag vill i det här sammanhanget framhålla att när det gäller kommunerna en fortsatt åtstramning bör kunna åstadkommas genom enbart fysisk reglering, om inte hela denna sektor skall komma i en absolut strykklass. Här gäller det nyttiga och välbehövliga anläggningar för idrott och kultur, det gäller samlingslokaler och förvaltningsbyggnader och ibland även lösande av ganska svåra trafikproblem genom att man kan göra nödiga parkeringsanordningar o. s. v. De här objekten kan få en chans att angelägenhetsprövas genom länsarbetsnämnderna, såsom det har gjorts hittilldags. Sysselsättningen är för närvarande svag i vissa regioner. Jag behöver väl inte tala om för denna kammare att jag själv företräder en region med besvärande arbetsmarknadsstruktur. När det varit nödvändigt att fylla ut sysselsättningen för byggnadsarbetarkåren har man haft möjlighet att ta till de oprioriterade byggnadsobjekten. Det har kunnat göras på ett smidigt och ofta snabbt sätt, vilket har klarat svåra arbetslöshetssituationer för byggarbetarna. Detta smidiga instrument skall nu ersättas av att vi får gå till Kungl. Maj:t och ansöka om dispens. Säkert kommer det att visa sig att denna väg med för betydande tidsutdräkt och större osmidighet. Den kan också medföra en del underliga saker. Det är inte uteslutet att man i samma ort men vid skilda tidpunkter kan uppföra exakt lika byggnader men till olika pris på grund av att ett objekt är befriat från avgift medan ett annat är avgiftsbelagt. I en region kan man också hela tiden komma att bygga utan avgift, medan man i regionen intill inte kan räkna med att bli befriad från några avgifter, beroende på sysselsättningssituationen. Beslutet om investeringsavgiften är avsett att vara i kraft till hösten 1968, och därefter skall enligt vad finansministern och <utskottsreservanterna har framhållit tillståndsgivningen återigen användas som ensamt styrande instrument. Då finns det onekligen anledning att fråga, varför man inte använder det instrumentet redan nu, gärna med vissa skärpningar, eftersom man tror sig om att kunna göra det funktionsdugligt inom 18—19 månader. Man ställer sig också ganska undrande till vad regeringen egentligen åsyftar med investeringsavgiften, och det kanske man gör i synnerhet sedan man tagit del av reservationen i sammansatta bevillningsoch tredje lagutskottets betänkande. Man kan fråga sig, om det som åsyftas är totalstopp över hela det oprioriterade fältet eller inte — uppgifterna om detta har varit litet olika. Reservationen är som en heltäckande matta, där man försöker täcka in alla situationer tills man motsäger sig själv. Reservanterna framhåller: »Det är angeläget att dispensregeln inte tolkas alltför restriktivt och en dispens kan givetvis utformas så, att den gäller generellt för vissa arbeten.» Vad har man avsett med ordet »generellt» i detta sammanhang? Är det exempelvis kyrkor som skall få byggas generellt efter dispens? Eller är det bensinstationer? Avser man att ge generella tillstånd i någon viss region? Det skulle vara myc ket intressant att få veta en del om detta. Hur nyanlagda skall till exempel bostadsområdena vara för att man skall få dispens att uppföra fristående servicelokaler? Jag vill också fråga herr Brandt om man kan få dispens utan att redovisa arbetslöshet. Ja, det är många som har tolkat skrivningen i reservationen när det gäller dispensregeln på ett mycket välvilligt sätt. Jag tillhör faktiskt inte dem som gör det, ty jag tror att sanningen närmast är att de skrivna orden i detta sammanhang inte förpliktar till vare sig det ena eller det andra, eftersom man tillstyrker propositionen i dess helhet. Herr Brandt var också inne på detta. Han sade att det är en sak vad som skrivs i utlåtandet och en annan sak om man ändrar i lagtext. Finansministern var här alldeles nyss och talade om att dispensgivningen skall skötas med stramhet. Ett kan man ändå vara säker på, och det är att strömmen av dispensansökningar kommer att bli strid och den administrativa belastningen stor när alla dispensansökningarna skall behandlas. Investeringsavgiftens verkningar när det gäller fritidshusen är också diskutabla. Den rationellaste metoden, nämligen bebyggelse i grupp, blir föremål för avgift, medan andra fritidshus inte beläggs med avgift förutsatt att ytan understiger 80 m?. Det kan ifrågasättas om inte flera enligt förslaget avgiftsdrabbade kommunala investeringar ur samhällssynpunkt framstår som angelägnare än fritidshusen. Finansministern räknade också upp en del exempel när han var inne. Han talade bl.a. om en viss stad, och för att illustrera hur det var ställt i den kommunen talade han om vilka planer man hade på den oprioriterade sidan, medan han menade att det var synnerligen illa ställt på bostadssidan i denna kommun. Jag får faktiskt i detta sammanhang också fråga: Har man inte trots allt i denna ort byggt allt vad man kan bygga på bostadssidan genom att utnyttja den bostadskvot som man har fått sig tilldelad, och fler bostäder kan man faktiskt inte bygga i en kommun än vad man har kvot till. När det gäller den andra byggnationen, de byggplaner som man har redovisat i denna kommun, kanske det är långsiktiga planer, och det är väl inte fel att kommunerna planerar för att få fram en god och funktionsduglig boendemiljö där man har idrottsoch kulturanläggningar, tennisbanor och vad det nu är. Jag tycker att detta bör ha sin givna plats. I vart fall bör det ske en angelägenhetsprövning av varje sådant här objekt så att man har möjligheter att titta närmare på vad det är som kan komma att behövas. Där tror jag fortfarande att länsarbetsnämnden är den bästa instansen. Jag ber, herr talman, att i anslutning till motion 190 i denna kammare, vilken är den socialdemokratiska motionen, få framställa yrkandet att i förslaget till förordning om investeringsavgift för vissa byggnadsarbeten. företas de ändringarna att ur 18 utgår orden »kommunalförvaltningsbyggnad» samt att 2 8 sista stycket erhåller följande lydelse: »Staten. och kommunerna erlägger icke investeringsavgift.»

Herr talman! Det har i pressen, i radio och TV och inte minst i dagens debatt framförts skarp och enligt min uppfattning berättigad kritik mot finansministerns förslag om en 25-procentig investeringsavgift på vissa byggnadsarbeten. Tillsammans med en partikamrat har jag motionerat om undantagande från investeringsavgift av religiösa samlingslokalers byggande. Det är naturligt att de som berörs av ingreppet känner olust och irritation inför finansministerns förslag. För deras vidkommande kan konsekvenserna endast bli två: antingen tvingas de att helt avskriva tanken på byggande eller också, därest de föredrar att bygga, att till staten inleverera en kraftigt tilltagen straffskatt på den totala byggkostnaden. Vilken väg man än må välja, drabbas man av mindre angenäma följder. Det är inte bara byggherrarna — finansministerns pretentiösa rubricering av dem som bygger — som råkar i kläm. Även byggnadsarbetarna hamnar i ett bekymmersamt läge. Under år 1966 sökte myndigheterna i och för ett utjämnande av sysselsättningen inom byggnadsindustrien stimulera igångsättningen av byggen som nu skall beläggas med investeringsavgift. På grund av det hårda ekonomiska klimatet händer det som bekant praktiskt taget varje dag att folk avskedas från sina anställningar. Den snabbt. pågående strukturrationaliseringen, som från arbetsmarknadssynpunkt icke alltid är så tilltalande, kommer genom investeringsavgiften på vissa byggen att medföra ännu större svårigheter, vilket föranleder arbetsmarknadsstyrelsen att begära ökade anslag för, att klara sysselsättningen. LO hävdar att, arbetsgivarna skall känna större ansvar för sina anställda vid uppsägningar. Man kan fråga sig, om den företagare som kan bevisa att han nödgats säga upp sina anställda till följd av den aviserade investeringsavgiften kan sända räkningen till finansdepartementet. Finansministern har till ett slag av byggande som han betecknar som icke prioriterat förutom förvaltningsbyggnader, simhallar, idrottsanläggningar, banker och bensinstationer även hänfört kyrkor och församlingshus. Med tanke på de vitt skilda ändamålen för byggnaderna anser jag att sammanställningen av de olika byggnadsprojekten inte är särskilt lyckad. Det är också angeläget att lösa de samlevnadsproblem som anhopningen av människor i städer och tätorter medför. Mindre kyrkor och församlingshus har i sådana sammanhang en stor uppgift att fylla. Från flera håll har det påtalats att propositionen är ett hastverk som tillkommit i tidsnöd, och jag vill skriva under på detta. Att inrangera kyrkobyggen i förslaget är dessutom, enligt mitt sätt att se, en onödig demonstration av regeringspartiet.

Är det för mycket begärt att dessa människor utan inblandning av staten själva får bestämma över sina pengar? Man får nästan den hädiska tanken att herr Sträng för att rättfärdiga sitt förslag återinför en gammal, numera icke giltig medborgarrätt, nämligen pengar. De som vill företa en utlandsresa för sina sparmedel, har den självklara rätten att göra det. De som i stället föredrar att använda pengarna för att bygga en samlingslokal för kristen verksamhet bör ha samma rättighet utan att tvingas böta 25 procent av byggnadskostnaderna. Inom finansdepartementet har man bevisligen inte någon uppfattning om eller större känsla för den uppbyggande och fostrande verksamhet som denna kategori medborgare bedriver. I stället för att låta dem utan inblandning från statens sida fortsätta sitt arbete, tar man ett stryptag på expansiv kristen verksamhet. Finansministern går så långt, att han jämställer kristen verksamhet med bensinförsäljning. Socialdemokraterna har inte heller tidigare visat något större intresse för denna form av samhällsnyttig verksamhet. Man kan alltså beteckna denna proposition som helt stilenlig. Det verkar också som om alla socialdemokratiska riksdagsmän skulle vara beredda att ge finansministern sitt stöd. Man framför vissa smärre ändringsförslag, men i stort sväljer man propositionen. Jag har dock svårt att tro att de socialdemokrater, som tillhör broderskapsrörelsen och som är frikyrkligt anslutna, är beredda att ge eller — rättare sagt — vågar ge finansministern sitt stöd på denna punkt. Herr Svensson i Kungälv, som tydligen inte är närvarande i kammaren — han anser måhända att frågan är så oviktig, att han gått hem och lagt sig — har deklarerat, att om kyrkobyggen framtvingas av samhällets egna åtgärder, exempelvis genom expropriation, så skall församlingen eller sammanslutningen få bygga utan att betala investeringsavgift. Ja, det fattas bara annat! Man skall väl inte göra hundratusentals människor rättslösa. En hyresvärd får inte vräka sina hyresgäster från ett rivningshus utan att först ha skaffat dem annan lägenhet. Det är minsann ingen generositet; det är bara ett självklart rättvisekrav man tillmötesgår. Men den fråga vi här diskuterar har då större bredd än motionsyrkandet om undantag vid expropriation. Jag tar för givet att broderskapsrörelsens representanter anser finansministerns förslag beträffande investeringsavgift å allt kyrkbygge i dess helhet oantagbart. Ett politiskt agerande går ju ut på att man i första hand skall representera sina väljare, man skall med andra ord föra deras talan. När det gäller den aktuella frågan är jag absolut övertygad om att alla kristna medborgare i detta land och för övrigt även de som hyser sympatier för och uppskattar kristen verksamhet — och det är mycket folk som gör det — anser den aviserade investeringsavgiften på kyrkbyggen helt orimlig. Frågan gäller varken mer eller mindre än en stor väljargrupps självklara rätt att utan statens inblandning själv få bestämma om man vill offra sina hårt beskattade inkomster till kristen verksamhet. Socialdemokraterna hävdar i alla sammanhang att valrörelsen med sikte på 1968 års val redan inletts. Man gör allt för att försöka uppvisa något slags vitalitet. Jag förmodar att proposition nr 10 är ett led i försöken att ruska om svenska folket. Har det varit avsikten har man onekligen lyckats. Men man har också med säkerhet lyckats få de kristet orinterade och deras sympatisörer i detta land att till fullo inse vilken negativ inställning regeringspartiet intar till kristen verksamhet. Ett sådant dråpslag som propositionen utdelar mot en hel väljarkategori glöms inte i första taget. Herr talman!

Herr talman! Jag har redan haft tillfälle att här instämma i det anförande, som hölls av fru Hörnlund. I motion nr 706 i denna kammare har jag ställt samma yrkande som återfinns i den motion som fru Hörnlund talade för. Jag skall därför bara helt kort anlägga några ytterligare synpunkter på denna fråga. I likhet med fru Hörnlund finner jag det helt omotiverat att kommunerna skall behöva drabbas av den föreslagna investeringsavgiften. Man får väl än då förutsätta att kommunala beslut om uppförande av nu icke prioriterade byggen är så noga övervägda och prövade i de kommunala instanserna att behov av byggandet föreligger. Att då ikläda kommunerna en förmyndartröja, innebär ett oskäligt ingrepp i den samhälleliga och kommunala planeringen. Av erfarenheter från min egen provins vet jag att planering och projektering när det gäller visst byggande är i gång på många håll och att det kommer att ske en fördyring av byggkostnaderna med 25 procent, om inte ett undantag medges. Att inställa redan planerat byggande är säkerligen många kommuner ovilliga att göra. En förskjutning i tiden på inemot två år kan också innebära rätt betydande olägenheter för vederbörande kommun.

I områden som nu erhåller lokaliseringsstöd kan investeringsavgiften försvåra kommunernas medverkan i det planeringsarbete, som därvidlag måste ske. Även om dispensvägen öppnar vissa möjligheter, kan man förmoda att dispensgivningen kommer att tillämpas med största restriktivitet — eljest skulle ju den förordning det här gäller vara ganska överflödig. Herr talman! Jag ber att i första hand få yrka bifall till utskottets hemställan. I andra hand ber jag att få ställa samma yrkande som det som här framfördes av fru Hörnlund.

Herr talman! Jag skulle bara vilja anföra några kortfattade synpunkter. Med anknytning till debatten skulle jag först vilja framhålla att alla de önskemål, som är presenterade på olika områden — i motioner och även här i debatten — bär vittnesbörd om att det finns en rik flora av olika aktuella önskemål på skilda håll. På landstingssidan kan vi tala om sjukvården; vi kan tala om bostäderna och det kan sägas att industrien har påtagliga investeringsbehov. Att det måste ske en avvägning mellan önskemålen, är ofrånkomligt. Därutöver skulle jag helt kort vilja beröra ett par speciella delområden.

I mitt hemlän på västkusten har vi och kommer även i fortsättningen att få en omfattande fritidsbyggnation.

Och de svårigheterna är helt självklara. Det antal lägenheter med statlig belåning som får byggas inom Hallands län är nämligen fastställt. Likaså har fastställts en kvot om 50 lägenheter för byggande av bostadshus utan statlig belåning under 1967. Den kvoten ligger inom ramen för bostadsbyggnadsprogrammets cirka 90 000 lägenheter. Häromdagen var jag uppe på läns arbetsnämnden i Halmstad och frågade, hur många ansökningar om byggande av lägenheter utan statsbelåning som inkommit hittills i år. Jag fick då den upplysningen att antalet var omkring 200. Det räcker därför inte långt med 50 lägenheter. Och det är ganska naturligt att detta lyser i ögonen på dem som vill bygga; det kan få byggas ett fritidshus på 80 kvadratmeter men inte ett permanent bostadshus. Det är mot den bakgrunden som jag har varit med om att ställa yrkandet i motion nr 413. I ett läge då man vill begränsa vissa avsnitt av byggandet är det ganska skäligt att man inriktar sig på en sådan sak — utan att därför fastställa ett sådant livsrum som herr Björkman talade om. Om det ovanpå tillståndsgivningen från länsarbetsnämnderna för fritidshus skall läggas en investeringsavgift, skulle jag vilja förorda att man fastställer ytan till 60 kvadratmeter i stället för 80, ty det blir då en klarare markering av gränsen mellan fritidshus och bostadshus. Med den motiveringen kommer jag att hemställa om bifall till det yrkande som har framförts i motionerna II: 413 och 1I1:320. Jag tycker att man bör kunna vidta den åtgärden under en övergångsperiod. Jag hade anledning att hysa tvekan inför gränsen 80 kvadratmeter redan i fjol våras, när vi fick bestämmelserna om igångsättningstillstånd för fritidshus av denna typ. När propositionen nr 10 lades på kammarens bord hyste jag ganska stora betänkligheter på ett par punkter. Detta gällde inte förslaget om investeringsavgift i princip.

Jag var mycket tveksam just därför att jag tyckte att propositionen på den punkten var ovanligt knapphändig.

Jag ber därför att få yrka bifall till reservationen, samtidigt som jag yrkar bifall till den motion som jag tidigare omnämnt.
Herr talman! De flesta riksdagsmän har fått ett öppet brev från arkitekter, konsulter m.fl. och det är intressant att konstatera vad som här skrivs. Inledningsvis heter det: »I ett kärvt ekonomiskt klimat, som kännetecknas av en svårartad kapitalbrist har vi förståelse för att ett visst statligt dirigerande av investeringarna måste göras. Eftersom investeringarna i byggnader och anläggningar utgör cirka hälften av våra totala investeringar är det vidare uppenbart att en statlig styrning av investeringarna inom byggnadsoch anläggningsbranschen måste företagas.» Även på den sidan är man alltså medveten om att det inte går att fortsätta på det sätt som nu sker. Jeg ber att få citera ännu ett litet stycke ur skrivelsen som ytterligare understryker nödvändigheten av att det görs någonting från riksdagens sida. I skrivelsen talas om att projektering och konstruktion av byggnad kan ske under det ett och halvt år som byggnadsstoppet råder, och det heter vidare: »Härigenom kan t.o.m. vissa vinster göras, framför allt då man får tid med en noggrannare planering.» Det är precis detta som det här gäller. Vi som sitter ute i kommunerna och handskas med dessa ting är på det klara med att marknaden är överhettad, i synnerhet det område som konsulterna arbetar på. Det har varit en besvärlig tid utan tillfälle till noggrann översyn tekniskt och ekonomiskt, och det behövs i hög grad en sådan översyn för att lösa problemen på detta område. Jag vill understryka att den hetsiga takten och överansträngningarna genom en pressad marknad ibland har orsakat höga kostnader och mindre genomtänkta planeringar. Konsulter och arkitekter har, som jag påpekat tidigare här i kammaren, haft många tillfällen att pressa upp sina inkomster alltför högt, kanske mest tack vare en taxa som i hög grad behöver revideras. Nu kanske arkitekterna får tillfälle att göra sin taxa mer tidsenlig, framför allt under hänsynstagande till att man, om det skall kunna ske besparingar på andra ställen, också måste företa en översyn därvidlag. Även kommunerna får tid att göra en översyn. Jag tror att vi behöver en tid för en bättre planläggning och uppläggning av verksamheten. Det har ur många synpunkter varit nödvändigt att få till stånd ett ökat byggande av industrilokaler ävensom ett ökat bostadsbyggande, i första hand på bristorterna. I avsikt att förbättra möjligheterna för dessa byggnadsgrenar har man nu sett sig nödsakad att införa en investeringsavgift som bromsar eller i många fall omöjliggör byggandet av omfångsrika och dyrbara butiks-, kontorsoch banklokaler, förvaltningsbyggnader, idrottsoch sportanläggningar, kyrkor m.m.

nerade bostadsområden måste betraktas som en direkt felinvestering och en icke önskvärd utveckling, enär lokalerna inte erhåller en flexibel planlösning utan blir bundna av bostadshusens stomme. De nya butikscentra som nu byggs utgör ett direkt komplement till bostäderna. Det skulle vara mycket olyckligt om boendekostnaderna inom de nya bostadsområdena ytterligare ökas genom en investeringsavgift för bostadskomplement av här ifrågavarande slag, vare sig de finansieras med statliga lån eller ej. Det har säkerligen inte heller varit meningen att så skulle ske; det framgick även då vi hade tillfälle att ingående diskutera frågan i det sammansatta bevillningsoch tredje lagutskottet. Finansministern har också i dag talat om, att det inte skall bli något idiotstopp, och därför är det helt naturligt att se på dessa ting på ett realistiskt sätt. Att rita om redan planlagda och delvis utbyggda bostadsområden och spränga in nödvändiga servicelokaler i vanliga bostadsfastigheter, som då också måste ritas om, innebär dels en fördyring av de gemensamma byggnadskostnaderna, dels en felplacering, då affärslokalerna kanske ensidigt måste planeras i ena delen av bostadsområdet inom en stadsdel som till hälften är färdig. Detta i sin tur leder till att det blir långa gångvägar för de boende och ett sämre utnyttjande av den gemensamma stadsplanen. Påpekas bör att för närvarande koncentreras även i mycket stora nya bostadsområden — med ett invånarantal av 25000 personer eller mer — som regel köpenskap o.d. till större centrumanläggningar för att bättre service skall kunna erbjudas de boende. Det är önskvärt — därest dessa byggnader inte redan från början kan undantas från investeringsavgift — att man för dem tillämpar ett generöst dispensförfarande, kanske rent av ett generellt dylikt. mansatta bevillningsoch tredje lagutskottet i sin skrivning varit inne på en liknande realistisk bedömning i fråga om sådana servicecentra som jag här talat om. Jag hoppas att regeringen för detta slags byggnader beslutar tillämpa det dispensförfarande — helst generellt — som omnämnes i reservationen. Sedan jag fått ta del av denna uppläggning, som också framhållits i Malmö stads fastighetsnämnds skrivelse, är jag fullt medveten om att det kan finnas stora möjligheter att uppföra dessa gemensamma byggnader utan att belasta dem med investeringsavgift. Härmed ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Jag har i min hand ett offentligt betänkande från år 1964 som bär rubriken »Statslån till samfundslokaler, betänkande avgivet av frikyrkolokalsutredningen». Denna utredning tillkom år 1962. Kungl. Maj:t bemyndigade då chefen för socialdepartementet att tillkalla högst fem utredningsmän som skulle ha i uppdrag att verkställa utredning angående statligt stöd till de fria kristna samfundens kyrkor och samlingslokaler. Bland de ledamöter som arbetade i utredningen fanns två mycket kända frikyrkomän, nämligen dels lektor Ansgar Eeg-Olofsson, ordförande i Svenska missionsförbundets styrelse och ordförande i Sveriges frikyrkoråd, dels riksdagsman Evert Svensson i Kungälv, känd ledande man inom den socialdemokratiska broderskapsrörelsen. Utredningens förslag gick ut på att församling, som tillhörde ett evangeliskt trossamfund, skulle beviljas statslån för att tillgodose behovet av lokaler för gudstjänst och därtill anslutna lokaler för ungdomsarbete och annan form av gruppverksamhet. Lånen skulle beviljas för nybyggnad, ombyggnad eller köp av byggnad belägen på mark, som inneha des med äganderätt eller tomträtt. Vidare talade utredningen om att det skulle tillsättas en statens nämnd för samfundslokaler och att lånen skulle utgå med högst 50 procent eller, när synnerliga skäl förefanns, med högst 70 procent av ett visst belopp. Betänkandet offentliggjordes den 14 juli år 1964, alltså för ungefär 21/> år sedan. Såvitt mig är bekant kom utredningen till stånd på grund av ett initiativ från broderskapsrörelsen, och jag och många med mig fattade utredningens förslag så, att det var fråga om en positiv inställning till frikyrkorna. Man ville hjälpa dem ekonomiskt sett när det gällde byggande av kyrkolokaler och ungdomslokaler. Men nu — efter 2!/> år — är alltså situationen en helt annan. Nu är man beredd att ta en mycket negativ ståndpunkt till bl.a. frikyrkornas behov av samfundslokaler. Det är i stället fråga om en, som det har uttryckts, straffskatt eller låt oss kalla det extraskatt. Finansministern sade för en stund sedan att det var fråga om ekonomiska sanktioner. Jag hoppas verkligen att broderskapsrörelsens representanter nu går emot finansministern, eftersom de för så kort tid sedan hade en positiv inställning till frikyrkosamfunden i detta sammanhang. Det är kanske att begära för mycket, men jag vill ändå uttrycka den förhoppningen, Det skulle se ganska ologiskt ut eljest. Detta är emellertid inte det enda exemplet på förändrad inställning från regeringspartiets sida. 1964 fick riksdagen motta en proposition, nr 95, med förslag till lag om ändring av 1 § lagen om igångsättningstillstånd, vari förordades att butiker i nya bostadsområden borde bli prioriterade. Nu är det alltså annorlunda även på den punkten. Sysselsättningen inom vissa delar av byggnadsbranschen och byggnadsämnesindustrien kan komma att allvarligt äventyras genom det förslag som ligger på riksdagens bord.

Det betyder med andra ord att miljön blir otillfredsställande för dem som bor där. Det märkliga är att förslaget innebär en diskriminering av vissa byggnader. Avgiften gäller ju inte bara kyrkor, utan det är också fråga om kontorsoch förvaltningsbyggnader, banker, butiker, bensinstationer, vissa parkeringshus, kyrkliga och andra samlingslokaler, idrottsanläggningar och vissa slag av fritidshus. Men det finns särskild anledning att häftigt reagera mot att en investeringsavgift av detta slag införes för kyrkobyggen. Eftersom tillståndstvånget kommer att stå kvar, kan alltså en situation tänkas som innebär att en lokal församling får tillstånd att sätta i gång ett byggande. Det finns arbetskraft, det finns pengar, insamlade på frivillig väg, men denna nya extraskatt omöjliggör igångsättning. Här skulle vi alltså få det första exemplet på att de kristna församlingarnas offermedel blir beskattade. Jag skulle alldeles särskilt vilja understryka detta enligt min mening tragiska faktum.

Låt mig ta ett exempel av parallellt slag. I Göteborg råkar det vara så att fyra församlingar som tillhör Metodistkyrkan slås samman. Man vill inte bygga fyra kyrkor utan man vill så att säga rationalisera och bygga en gemensam kyrka. Men trots detta samgående och denna rationalisering går inte detta kyrkobygge att genomföra. Man kan inte till de insamlingar man tidigare gjort skaffa ytterligare 2,5 miljoner som behövs, om denna investeringsavgift införes. Den föreslagna investeringsavgiften skulle allvarligt hämma de ideella organisationernas utveckling. Det gäller de kristna kyrkorna, nykterhetsrörelsen, arbetarrörelsen och idrottsorganisationerna, som har stora byggnadsbehov vilka inte kan tillgodoses om avgiften införes så som regeringen har föreslagit. Såvitt jag kan förstå drabbas de organisationer hårdast som för sin verksamhet är helt beroende av frivilligt insamlade medel, t.ex. frikyrkorörelsen, Principen att ideella organisationers verksamhet inte skall beskattas åsidosättes, om denna avgift införes. Jag har i motionen II: 133 framhållit att en kvotering är det enda riktiga hjälpmedlet i denna situation och att regeringen redan har möjligheter till en. sådan kvotering i lagen om igångsättningstillstånd.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

Herr talman! Låt mig först uttala en protest mot de arbetsförhållanden och den diskussionsordning som finns här i riksdagen. Det förefaller som om en del ledamöter har vissa fördelar som de övriga ledamöterna saknar, och den diskussionsordning som tillämpas tycks leda till en parodi på riksdagsarbete. De ledamöter som höll sina anföranden under förmiddagen och då hade obegränsade möjligheter att yttra sig och tillfälle till repliker ligger just nu och sover gott, medan vi andra måste här i kammaren fullfölja en diskussion i en allvarlig fråga. Detta kan inte kallas riksdagsarbete i egentlig mening. Men det är självklart att som gammal kolare har jag möjlighet att vara här till klockan sex i morgon bitti om det behövs. När det gäller själva sakfrågan sade finansminister Sträng att det var en fråga om hur man skulle gå till väga för att försöka styra utvecklingen inom byggnadsbranschen. Han menade, efter vad jag kan förstå, att den arbetskraft och de kapitaltillgångar som vi har i vårt land på något vis skall vara förbehållna dem som har god ekonomi eller har kreditmöjligheter. Om man skall följa den ordningen i vårt svenska samhälle blir resultatet att den byggenskap som icke har dessa möjligheter till sitt förfogande kommer i efterhand. När det här talas om bankhus och bensinmackar m.m. vill jag erinra om att jag under åtskilliga år har protesterat mot denna byggenskap. Nu sedan denna byggenskap blivit verklighet och denna del av svenskt samhällsliv så att säga är mättad, kommer man med förslag om att ingripa. Det är ganska märkligt att man så skall förfara, Jag har väckt en motion, nr 538, i vilken jag yrkar avslag på denna investeringsavgift. Jag vidhåller mitt yrkande och yrkar bifall till den motion som jag i detta sammanhang har väckt. Den motionen säger klart och tydligt ifrån att samhället icke kan styra investeringarna genom höga räntor eller genom att med ekonomiska medel söka styra det hela. Man måste vidta fysiska åtgärder för att klara en styrning av den ekonomiska utvecklingen.

När många arbetare fick de s.k. löneförhöjningarna förra året kom räntan och hyreshöjningarna och tog största delen. Vi har nu en prisutveckling som alla har sagt att vi måste komma till rätta med. Vad innebär nu investeringsavgiften för handelns vidkommande? Jo, det innebär att om vi skall kunnna komma till rätta med prisutvecklingen i vårt land tvingas vi att bygga livsmedelshallar och ersätta den gamla byggenskapen som ur alla synpunkter är oekonomisk. Då sägs det att man skulle kunna återgå till gamla förhållanden. Det har också sagts att det skulle kunna finnas möjligheter att på de nybyggda områdena få uppföra vissa serviceanläggningar.

Samtidigt vill jag påstå att investeringsavgiften inte uppgår till 25 procent, utan den kostar exempelvis handeln cirka 40 procent. Om en handlare vill bygga om sin butik, krävs det en investering av ungefär en miljon kronor. Om man skall lägga en investeringsavgift på 300 000—400 000 kronor till den kostnaden, är den mindre affärsidkaren utslagen direkt. Det motsvarar kanske 10 procent på hans priser, och det kan han inte klara. Om vi skall komma till rätta med prisutvecklingen inom handeln, så räcker det inte med att sätta till en JO där eller att bygga ut priskontrollen. Om priskontrollen byggs ut samtidigt som möjligheterna till rationalisering inom handeln slås undan, måste man fråga sig om den ena personen vet vad den andra har sagt eller önskat. Vi skall inte inbilla oss att vi medelst en 25 procentig investeringsavgift har möjlighet att vare sig på kort eller på längre sikt vidta de åtgärder som vi i dagens situation måste tillgripa. Jag har förut sagt att regeringen och myndigheterna måste ha möjlighet att direkt styra utvecklingen i ett samhälle sådant som vårt. Jag har aldrig accepterat att plånboken skall bestämma på vilka områden det skall göras investeringar.

För egen del vill jag inte vara med om alla dessa undantag. Jag anser att regeringen måste ha de möjligheter som erfordras för att den skall kunna ingripa i och styra utvecklingen utan att behöva tillgripa straffskatter eller sanktioner. Vi måste se till att regeringen, ämbetsverk och institutioner kan styra utvecklingen på ett vettigt och riktigt sätt.

Jag har varit med om investeringsavgifter när de gäller generellt och för alla, men här blir det ju på det sättet att den som saknar kapital och saknar möjligheter att få erforderlig kredit i början av byggegenskapen också är utesluten. Under sådana förhållanden vill jag yrka bifall till min motion, som innebär ett avslag på investeringsavgiften men att Kungl. Maj:t skall uppmanas nyttja olika åtgärder i övrigt för att med fysiska medel styra utvecklingen på ett vettigt och riktigt sätt.

Herr talman! I debatten om den föreslagna investeringsavgiften vill jag göra följande inlägg. Om regleringen är nödvändig inom byggnationen, så bör den ske genom tillståndsgivning, men så länge tillståndstvånget kvarstår och regleringen är så pass omfattande som den nu är kan denna extra investeringsavgift knappast motiveras av annat än en lust att ytterligare reglera och straffbeskatta enskilda, organisationer, kyrkosamfund och näringsliv. Om den utgör en god inkomstkälla för finansministern, är det inte så säkert att den blir tillfällig, om finansministern får sitta kvar på sin post. Härtill kommer att om finansministerns förslag genomföres, skulle det gynna sådana som förfogar över kapital och som genom vinstgivande avkastning återfår avgiften. Här kan man anföra liknande förhållanden på hyresmarknaden. De som har kapital och kan lägga pengar »under bordet» kan få lägenhet snabbare än andra i bostadskön. Men vi fördömer sådana företeelser. Därför förkastar vi finansministerns tilltänkta pålaga. Vidare måste även byggnationen ses i sin helhet så att den inte blir ofullständig. Det är ju inte bara fråga om att bygga bostäder, man måste också skapa en miljö som tillfredsställer andra mänskliga krav. Så några ord om investeringsavgiften och de kyrkliga byggnaderna. Investeringsavgiften kommer att drabba kyrkliga byggnader, även sådana som finansieras genom frivilligt insamlade medel. Av denna nya förordning beröres i stor utsträckning de fria församlingarna i vårt land. Deras medlemmar brukar inte höra till samhällets kverulanter, utan tvärtom tar de med stor lojalitet sin del i samhällets förpliktelser samtidigt som de på grund av övertygelse och idealitet bär upp ett omfattande arbete till medmänniskors bäs ta både i Sverige och i utvecklingsländerna, och de gör det med medel som de till fullo fått skatta för. Den föreslagna investeringsavgiften blir i detta avseende ett hinder för den personliga och idémässiga friheten. I en broschyr till 1966 års val lovade de kristna socialdemokraterna att värna om vars och ens rätt att fritt välja och utöva sin religion utan att detta medför några konsekvenser för hans eller hennes ställning som medborgare i samhället. Investeringsavgiften rimmar dåligt med ett sådant löfte. Förslaget tenderar att hämma och strypa denna för människor och samhälle så betydelsefulla verksamhet. Det har klart utsagts av olika statliga och kommunala instanser att de kristna rörelserna inte bara har ett egenvärde för medlemmarna utan också gör en obestridlig samhällsgagnande insats. Anslag från allmänna arvsfonden till församlingarnas ungdomslokaler är ett exempel på stödåtgärder som ansetts vara befogade. Nu är statsmakterna alltså redo att ta tillbaka med den ena handen vad de givit med den andra. Många församlingar saknar lokaliteter för sitt expanderande ungdomsarbete. Deras möjligheter att bedriva sin värdefulla ungdomsfostrande verksamhet försvåras allvarligt, om finansministerns förslag genomföres. En antydan har också gjorts om att skatten skulle tas ut på byggandets bruttokostnad. Detta innebär att även frivillig arbetsinsats av medlemmar skulle beskattas, Det är alltså inte nog att offermedlen skall beskattas dubbelt, utan vad medlemmarna gör på sin fritid, burna av sin ideella övertygelse om mänsklighetens bästa, skall beläggas med straffskatt! Idealiteten sitter sannerligen trångt i vårt land. Under tiden går allt fler brottslingar fria, och kostnaderna för de ansvarslösas framfart stiger i höjden. Som kristna accepterar vi en nödvändig och rättvis beskattning av svens ka medborgare, ty vi anser att det ordet skall praktiseras: Man skall giva kejsaren vad kejsaren tillhör och Gud vad Gud tillhör.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

Herr talman! Jag kommer kanske inte att säga så mycket i sak men kommer däremot att göra några reflexioner om vad som har yttrats. Jag tycker att den senaste talaren, liksom herr Källstad, alltför mycket försöker framhålla kristna värden och annat trots att det gäller en rent politisk fråga. Herr Källstad nämnde bl.a. att man straffbeskattar de kristnas offerpengar.

Man kan vänta med sådana byggen i ungefär ett och ett halvt år. De flesta av oss kammarledamöter har väl ändå hört folkpartiets företrädare och framför allt dess partiledare herr Ohlin stå här i talarstolen och säga att vi nu skall ta nya friska tag i svensk politik, och naturligtvis hade man väntat sig detta vid årets riksdag, eftersom folkpartiet kunde inregistrera en blygsam valframgång som samman räknad med centerpartiets blev något så när hygglig. Vad har de gjort i år? Inte har vi sett några nya grepp i svensk politik. Jag tycker att man skall uppmärksamma tre stora saker som hittills hänt vid årets riksdag, nämligen att vi har fått det s.k. skattepaketet som behandlats tidigare i dag, förslaget om investeringsavgift och det förslag om en näringslivets bank som kommer att lämnas. Det är de tre stora greppen i svensk politik. Genom dessa tre åtgärder vill vi försöka åstadkomma fler bostäder och industribyggnader och skaffa fram pengar till en strukturomvandling av det svenska näringslivet. Vad gör då högern, folkpartiet och centerpartiet? I stort sett accepterar man dessa tre förslag. I smådetaljer går man emot regeringsförslagen — det rör sig om några miljoner hit eller dit. Men i stället för den föreslagna investeringsavgiften vill man ha en hårdare byggnadsreglering än den nuvarande. När byggnadsregleringen infördes 1943 satt professor Ohlin i regeringen — han har väl sedan dess många gånger drömt om att få komma tillbaka dit utan att ha lyckats förverkliga sina drömmar.

I. det senaste valet vann ni väl vissa framgångar på att ta upp bostadsfrågan och på att lämna mer eller mindre rik tiga uppgifter om hur stora bostadsköerna är. Det är klart att den svenska ungdomen nu frågar sig om detta ert förslag leder till fler bostäder, eftersom det väl — trots en skärpning av byggnadsregleringen — skulle komma att byggas både kyrkor, varuhus, banker, sporthallar och andra liknande byggnader och eftersom det sålunda skulle komma att tas i anspråk arbetskraft som i stället kunde användas för bostadsbyggande. Sedan vill jag bara säga några ord också om ett tredje område som jag tycker passar att ta upp nämligen förslaget om att tillförsäkra näringslivet den utbyggnad som behövs. Investeringsavgiften kommer att leda till att vi får byggarbetskraft ledig som kan bygga industrier, och näringslivsbankens tillkomst kommer att ge möjlighet till en mycket stor utbyggnad. Det där accepterade centerpartiet omedelbart. Herr Ohlin tänkte i två dagar efter det att han förkastat tanken, och sedan kom han tillbaka på remissdebattens sista dag, en lördag, och sade att han accepterade den. Det är väl möjligt att också högern kan tänka om, ifall Wallenberg, Thunholm och Iveroth och andra säger till högern: »Var så goda, vi tycker att förslaget är hyggligt och riktigt, så var snälla och acceptera den här banken.» Det har uttryckts farhågor för att verkan av investeringsavgiften skulle bli så kraftig att det uppstår arbetslöshet. Både i lagförslaget och i reservationen har det kraftigt understruktits att man skall tillämpa 16 8, alltså dispensregeln, ganska generöst och framför allt att man på de platser där byggarbetarna hotas av arbetslöshet utan vidare skall kunna släppa fram s.k. oprioriterade byggen. Med detta, herr talman, har jag bara några minuter uppehållit mig kring några förslag och gjort några reflexioner som jag tyckte kunde passa in i sammanhanget.

Herr talman! När herr Kristenson säger att det skulle vara ett offer för oss att låta bli att bygga kyrkor, skulle jag vilja säga att vi anser vår verksamhet vara så viktig att vi offrar för att kunna bedriva den, men att det skulle vara ett offer för oss att låta bli det, kan vi inte förstå. Det är något helt annat. Herr Kristenson talade om arbetskraften. Det finns arbetskraft, och så länge kvoteringen gäller kan vi inte bygga fler bostäder än vad kvoten anger.

Herr talman! Jag kan i motsats till herr Kristenson inte anse att det är några nya djärva grepp som regeringen har tagit i och med att den framlagt ett visst skatteförslag, ty det ligger väl i sakens natur att en regering måste så göra, för att fylla en del av sin uppgift. Jag vill stryka under att investeringsbanken, som herr Kristenson här berörde, har säkerligen inte något borgerligt parti accepterat — vi har inte heller sett hur banken skall bli utformad. Jag vill säga inom parentes att denna bank, såvitt jag kan förstå, absolut inte kommer att kunna ge några nya pengar. Den skall ju finansieras av pengar som finns t.ex. ATP-medel och liknande, enligt vad som kunnat utläsas i dagspressen. Men det finns inte någon anledning att nu ta upp någon diskussion i detta ämne. Jag kan inte betrakta detta som några nya djärva grepp enligt herr Kristensons uppfattning. Jag vill nu återgå till att säga några ord i anledning av regeringens förslag till investeringsavgift för viss byggnation. Det råder väl, herr talman, ingen tvekan om att det har varit ett överhettat ekonomiskt klimat här i landet och att åtgärder i konjunkturdämpande syfte bör vidtas. Detta har vi i centerpartiet liksom den övriga borgerliga oppositionen, gång efter annan framhållit. Nu tror jag förvisso att det varsel som kan skönjas anger att det kan bli ett helt annat ekonomiskt klimat än som varit. Låt mig peka på kriser inom många branscher här i landet, där nedläggning av företag och driftsinskränkningar är praktiskt taget en daglig företeelse, säkerligen orsakad — i all synnerhet inom textilbranschen — av en alltför ohämmad import. Att sedan en viss ljusning så att säga över en natt kunnat ske är endast att hälsa med tillfredsställelse, men jag säger en viss ljusning. Det råder inte något tvivel om att läget är ytterst bekymmersamt. Denna ohämmade import har ju också snedvridit vår handelsbalans, men låt mig bara säga: »Som man bäddar får man ligga.» Regeringens bostadspolitik har spårat ur. Ibland har det talats om att det skall byggas så och så många lägenheter till nästa budgetår, och när detta sedan inte lyckas, har man skjutit in sig på en tioårsperiod — man skall bygga en miljon lägenheter under tio år framöver. Nu skylls det på andra byggnadsprojekt som en hindrande faktor för bostadsbyggandet. Finansministern har därför föreslagit en särskild skatt på icke prioriterade byggen. Jag måste bekänna att jag inte riktigt förstår det fina i detta förslag. Är inte detta förslag tårta på tårta? Regeringen har ju tillräckliga instrument att begränsa byggandet. Varför skall den då använda mer våld än nöden kräver? Vi kan fråga oss vad som är orsaken till att herr Sträng vill ha ytterligare medel i sin hand. Det tillståndstvång för byggnadsarbete som infördes 1943 har gång efter annan påbyggts, och så sent som 1965 utvidgades regeringens fullmakt till byggkontroll. Enligt kungörelsen den 23 april 1965 skall prövning ske när det gäller en rad uppräknade byggnadsföretag i sju punkter, om jag minns rätt, i likhet med vad som faktiskt angetts i den föreliggande propositionen. Det framgår sålunda klart och tydligt att regeringen i sin hand har tillräckliga instrument i här berört syfte. Vad som förvånar mig är att regeringens förslag i detta fall är sådant att den som bara har pengar att satsa har möjlighet att bygga eller med andra ord: om jag vill betala denna 25-procentiga skatt på byggnadskostnaden, kan jag få bygga. Min uppfattning är, att detta kan betraktas som ett brott mot vår demokrati. Ingen menar annat än att en ohämmad bygginvesteringsverksamhet skulle ytterligare försvåra bostadsbyggandet. Men det skall inte ske efter sådana grunder som i herr Strängs proposition, i all synnerhet som vi har givit regeringen ganska långt gående fullmakter. Herr talman! Med instämmande i sanumansatta bevillningsoch tredje lagutskottets utlåtande nr 1 ber jag att få yrka avslag på propositionen och bifall till utskottets hemställan. Låt mig också tillägga att med den sammansättning kammaren har föreligger risk för att utskottets hemställan inte vinner gehör utan den socialdemokratiska reservationen kan möjligen bifallas. I så fall är jag beredd att stödja en del av de tilläggsyrkanden som framställts under debatten. Detta gäller bl.a. fru Hörnlunds m.fl. motion rörande den kommunala bebyggelsen och herr Fridolfssons i Stockholm och herr Werners motion om kyrkobyggen. Skulle även dessa ändringsyrkanden avslås av kammaren, vill jag som ett så att säga sista räddande halmstrå föreslå ett tilllägg till den socialdemokratiska reservationen, sidan 34 i utskottets utlåtande, andra stycket.

Herr talman! Härigenom ger vi vissa direktiv för regeringens handlande som kan öppna vägen för en rättvisare dispensgivning. Skulle fru Hörnlunds eller herr Fridolfssons yrkanden bifallas, bortfaller givetvis motsvarande del i mitt särskilda yrkande.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Palme för svaret. Att jag vände mig till statsministern med min fråga sammanhängde med vad statsrådet Palme själv just nu nämnde, nämligen att statsrådet ofta besvarar frågor rörande Sveriges Radio med att han inte har någon möjlighet att öva inflytande på programfrågor. Denna gång har jag formulerat min fråga litet försiktigare och bara efterlyst överläggningar, alltså inga råd eller direktiv till ansvariga chefer i den fråga det här gäller. Och den vägen måste väl ändå stå öppen, om vederbörande anser sig ha orsak till sådana överläggningar. Svaret i dag är tydligen av samma innehåll som tio gånger tidigare i denna fråga, men jag vill säga att det ändå är hållet i en anständig ton. Jag tror jag vågar försäkra statsrådet Palme att en betydande del av svenska folket har reagerat mot den smaklöshet och förgrovning som förekommer. i vissa programinslag. Vad jag här uttrycker är ingen politisk åsikt; såvitt jag har kunnat konstatera går denna reaktion igenom alla politiska partier. Om man i programmen försökte undvika ordval som är stötande och sårande för tukt och sedlighet, tror jag att mycket få människor skulle uppvaktå statsrådet Palme och be att få tillbaka detta ordval. Däremot är det oerhört många som reagerar när sådana inslag förekommer. Är det då orimligt att ställa frågan, om ansvariga chefer och myndigheter är villiga att ta hänsyn till allmänhetens önskningar i en dy-' lik smakfråga? Är man inte villig att ta sådana hänsyn, får vi väl bara kon-' statera att TV och radio är på väg att utvecklas till vår största porrcentral' med all den genomslagskraft som dessa: massmedia har. Då har man väl här: näst, förmodar jag, att vänta Per Oscarssons uppträdande som väl då blir den verkliga seansen med hänsyn till den stigande skala som han tilllämpat på detta område. För egen del anser jag att det här bara är en fråga om smak och hänsyn. På den punkten är jag helt överens med radiochefen. Problemet är då om Sveriges Radio skall acceptera de normer i fråga om tukt och sedlighet som i övrigt gäller i vårt lagbundna samhälle. ' Jag ber, herr talman, med dessa ord att få tacka för svaret, som visserligen inte innehöll mycket men som gav tillfälle att framföra dessa synpunkter.
Herr talman! Herr Eriksson i Bäckmora kanske inte har en så utpräglad förmåga att tala ur skägget när det gäller det som han tycker illa om. Frågan gällde ord och uttryck, som kan verka stötande eller sårande. Nu vill jag först och främst slå fast, som jag har gjort så många gånger förut i denna kammare, att Sveriges Radio är ett oberoende företag och att jag inte har någon möjlighet att lägga mig i de enskilda programmen. Radionämnden är den klagomur dit den som är missnöjd kan vända sig. Det är en parodisk tanke att hans excellens statsministern skulle uppkalla de höga cheferna för Sveriges Radio och säga till dem att de skall akta sig för att säga så där en gång till. Att försöka konkretisera herr Erikssons i Bäckmora tanke att regeringen skall försöka ha ett inflytande på de ord som användes av Sveriges Radio är naturligtvis helt oförenligt med de allmänna riktlinjerna. Den överenskommelse som garanterar Sveriges Radios oberoende och självständighet säger bara i allmänna ordalag, att företaget skall iaktta god smak osv. De konkreta åtgärderna överlåtes åt Sveriges Radio. Jag kan inte inse att man på något sätt skulle kunna handla annorlunda, när staten i sommar skall ingå en ny överenskommelse med Sveriges Radio. Den enda möjligheten, tekniskt och konstitutionellt, vore att till denna överenskommelse foga en bilaga, i vilken funnes uppräknade de ord som icke finge användas i radio och TV. Jag föreställer mig att det vore en ganska grannlaga uppgift att upprätta en sådan lista, även om vi skulle kunna dra nytta av herr Erikssons eminenta sakkunskap på området. Jag tror att det skulle uppkomma en hel del gränsdragningsproblem, som skulle vålla betydande svårigheter. Jag ser därför ingen annan lösning än att man får fortsätta på den väg man slagit in på, dvs. en allmän överenskommelse som garanterar radioföretagets oberoende ställning och som bygger på ansvar hos och förtroende för dem som sköter Sveriges Radio. Dessutom finns det ju en möjlighet för den som är missnöjd att framföra klagomål till radionämnden, vilken för övrigt kommer att förstärkas, enligt den radioproposition som riksdagen antog i höstas.
Herr talman! I det som statsrådet Palme sade nu fanns väl egentligen ingenting nytt utan bara sådant som vi vetat tidigare. Det är tydligt att statsrådet inte anser sig ha möjligheter att ens föra överläggningar med Sveriges Radio på den här punkten. Statsrådet Palme är ju chef för kommunikationsdepartementet, under vilket Sveriges Radio lyder. Men ändå är så underdånig Sveriges Radio och TV att han inte ens vågar begära Ööverläggningar i en fråga, som en stor del av svenska folket bestämt önskar få ändring i. Jag anser att statsrådet Palme på denna punkt också skulle uppta allvar liga överläggningar med sin regeringskollega i justitiedepartementet, ty jag tycker det är ganska stort glapprum mellan det man kan tillåtas uppföra i TV och det som samhället i övrigt tillåter. Det finns ju en lagparagraf som behandlar sårande av tukt och sedlighet och enligt vilken personer som gjort sig skyldiga till någon enstaka förseelse kan släpas inför domstol och dömas till böter eller fängelsestraff. Men om samma handlingar utförs i TV, inför miljoner tittare, då är det ett program, då är det underhållning. Varför låter man under sådana förhållanden inte de personer, som har sådana tendenser, uppträda i TV? Då skulle de ju slippa drabbas av böteseller fängelsestraåff — de kunde i stället få litet betalt. Detta skulle faktiskt, herr talman, bli kontentan av herr Palmes resonemang. Jag tycker emellertid att man borde kunna slopa program av detta slag i TV.
Herr talman! Jag tror att här föreligger en grundläggande missuppfattning bos herr Eriksson i Bäckmora. Sveriges Radio faller väl också under den allmänna strafflagens bestämmelser. De uttryck som herr Eriksson i Bäckmora uppenbarligen avser har ju förekommit i tryckt skrift vid både ett och två tillfällen utan att detta lett till ingripanden från åklagarnas eller domstolarnas sida. Det råder alltså ingen som helst skillnad härvidlag mellan Sveriges Radio och allmänheten. Herr Eriksson i Bäckmora har här rört sig på det allmänfilosofiska planet och jag vill gärna ställa en fråga: Vad är det egentligen som är fult? Att kasta bomber på oskyldiga människor är fult, krig och våld är fult. Jag tror inte att man skall begränsa det som är fult till sexuallivets område som debatten i så stor utsträckning tenderat att göra.
Herr talman! Jag vill endast säga att jag i denna debatt undvikit att tala om fult och fula ord. Jag har endast talat om det som på allmänheten kan verka stötande och sårande. Jag beklagar det negativa svaret.
Herr talman! Herr Johansson i Växjö har frågat, om jag är beredd att i avvaktan på att skolarbetstidsutredningen slutför sitt arbete medverka till att där försöksverksamhet med femdagarsvecka pågår samtliga skolor inom ifrågavarande gymnasieupptagningsområde ges möjlighet att förlägga undervisningen till fem av veckans dagar. Skolarbetstidsutredningen är inne i slutskedet av sitt arbete. Tryckning av utredningens betänkande pågår. Jag är inte nu beredd medverka till någon förändring av pågående försöksverksamhet med femdagarsvecka.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet och chefen för ecklesiastikdepartementet för svaret på min fråga. Statsrådet säger att utredningen är 1 sitt slutskede och att han därför inte kan ge något löfte om en utvidgad försöksverksamhet när det gäller 5-dagarsvecka i skolorna. Vi vet att försöken med 5-dagarsvecka hittills har utfallit till belåtenhet. Såväl föräldrar och ele ver som lärare har varit nöjda. Vi vet också att 5-dagarsveckan i stort sett blivit ett faktum när det gäller arbetslivet, och det bör därför vara naturligt att skolans verksamhet anpassas till denna arbetsrytm. Vad som i dag väcker irritation ute i bygderna är att i många fall en samordning av skoltiderna inom t.ex. ett gymnasieområde inte gjorts. Det är en stor fördel för hemmen och familjerna, om barnen som kanske går i skilda skolor har något så när lika skoltid åtminstone när det gäller antalet läsdagar i veckan. Man kan då bl.a. planera veckoslutet på ett för familjen bättre sätt. I dag kan situationen för en familj vara dén, att man dels har barn med 3 dagarsvecka och dels barn som går i skolan även på lördagar. Detta är inte något eftersträvansvärt. Det skulle vara av stort värde om alla skolbarn i familjen kunde få lika antal skoldagar i veckan, alltså 5-dagarsvecka. I dag har många av våra mellanoch högstadieskolor ett regionalt stort upptagningsområde. Då kommer skolskjutsproblemet in i bilden. Det går inte att bestrida, att man utnyttjar skolskjutsarna på mest rationella sätt, om man samordnar lästiderna för eleverna. I annat fall måste kostsamma skolskjutsdubbleringar företagas. Jag anser, att där försöksverksamhet med 5-dagarsvecka pågår samtliga skolor inom ifrågavarande gymnasieupptagningsområde bör ges möjlighet att förlägga undervisningen till fem dagar i veckan. Då skulle de irritationsmoment som jag nämnt falla bort. Jag vill även peka på ett annat problem som är förbundet med den långa skolvägen för många elever. Jag känner till en högstadieskola i min hemtrakt, som har ett så stort upptagningsområde, att vissa elever har en sammanlagd restid av upp till fyra timmar per dag. Detta är i och för sig högst otillfredsställande. Enbart resorna är ju ett rejält dagsverke för dessa skolelever. När man därtill vet att de skall företaga denna långa och tröttande resa för lördagens fyra — ibland färre — lektioner, så blir förhållandet än mer orimligt. Eleverna skulle med en ändring till 5-dagarsvecka besparas en krävande arbetsdag i veckan, vilket de så väl behöver. Till skolstyrelsen för denna skola har flera petitioner från föräldrar kommit in, i vilka man vädjat om ett införande av 5-dagarsvecka så att man finge samma antal skoldagar som i den intilliggande gymnasieorten. Man har också skrivit till Kungl. Maj:t men fått ett nekande svar. Jag vill tacka herr statsrådet för svaret. Jag hade nog hoppats att han skulle se litet mera positivt på detta problem. Herr statsrådet säger visserligen att utredningen är i sitt slutskede, men det kan dröja länge innan den är helt klar och proposition kan skrivas. Det vore intressant att veta när statsrådet tror att denna proposition kan komma på riksdagens bord.

Herr talman! Herr Johansson i Skärstad har frågat, om åtgärder har vidtagits för ändring av studiehjälpsreglementet, så att resetillägg skall grundas enbart på färdvägens längd mellan bostad och skola, eller om jag överväger att vidta sådana åtgärder. Frågan avses inom kort bli behandlad i proposition till riksdagen. Jag är därför inte beredd att svara på frågan nu.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Eftersom detta ärende snart kommer att behandlas vill jag bara göra följande kommentar. Det är hög tid att den orättvisa försvinner som de nu gällande reglerna utgör när det gäller resetillägg för studerande. År 1965 aktualiserade vi detta problem motionsvägen. Vi framhöll då att resetillägget bör utgå efter färdvägens och inte efter fågelvägens längd. Motionen remitterades till centrala studiehjälpsnämnden. Den 21 december 1965 gjorde studiehjälpsnämnden framställning hos Kungl. Maj:t om att en ändring skulle komma till stånd. Vi har väntat på att någonting skulle komma att ske, och vi hoppas, när propositionen nu lägges, på en positiv lösning så att detta irritationsmoment försvinner,

Herr talman! Herr Nilsson i Tvärålund har frågat, om till Sverige importerat salmonellainfekterat kött med stöd av gällande bestämmelser kan reexporteras för användning som föda. Som svar vill jag meddela att kött som vid veterinärbesiktningen vid ankomsten till Sverige inte godkänns för införsel på grund av påträffad eller misstänkt förekomst av salmonellabakterier får disponeras av importören på de villkor veterinärstyrelsen föreskriver i varje särskilt fall. Vid en eventuell försäljning till annat land åtföljs varan av ursprungslandets intyg om köttets beskaffenhet. Kontrollen vid in förseln till det mottagande landet sker självfallet enligt detta lands bestämmelser.

Herr talman! Då herr Nilsson i Tvärålund är förhindrad närvara vid detta plenum, har han bett mig att mottaga svaret på den fråga han har ställt. Jag vill då först tacka jordbruksministern för svaret. Jag är inte helt belåten med detta — jag antar att herr Nilsson i Tvärålund inte heller skulle ha varit det. Av svaret får jag den uppfattningen, att jordbruksministern skjuter denna allvarliga fråga framför sig. Han bara konstaterar själva förfaringssättet men säger ingenting om att man här tänker vidta några åtgärder för att ge frågan en tillfredsställande lösning. Det hade givetvis varit bättre, om jordbruksministern hade fastställt att tilllämpningsförfarandet är besvärligt och rent av osnyggt och att åtgärder kommer att vidtagas för att få en ändring till stånd. Svenska importörer kan reexportera kött som i Sverige inte anses vara lämpligt som människoföda. Det är ur rent mänsklig synpunkt felaktigt och förkastligt att förfara på detta sätt. Främst är det här fråga om salmonellainfekterat kött. Att säga att detta är en form av bakteriologisk krigföring är kanske att ta till överord, men det ligger väl en del däri. Det är alldeles givet att vårt förfaringssätt i fråga om dessa köttpartier, vilka i Sverige betraktas som olämpliga som människoföda och därför blir reexporterade till annat land i Europa, i allra högsta grad kan skada vårt anseende. Förutom de rent mänskliga synpunkter man kan lägga på det hela är förfaringssättet alltså ur svensk synpunkt beklagligt. Även om jordbruksministern här inte, som jag hade hoppats, avgivit nå got löfte om att ta itu med frågan, är jag tacksam för svaret.
Herr talman! Herr Sundkvist ansåg att jag hade gått omkring denna fråga. Om han kunnat få den uppfattningen tror jag inte att han har läst svaret med eftertanke. Jag säger däri vilket jag trodde var ett självklart förhållande — att det bör ankomma på varje särskilt land att bestämma under vilka förutsättningar man tar in varor i det egna landet. Följande har exempelvis inträffat. Ett parti kött som exporterades från ett annat europeiskt land till Sverige underkändes just på grund av förekomsten av salmonellabakterier. Det landet skickade hit representanter för sin myndighet vilka konstaterade att »enligt våra bestämmelser skulle detta parti utan vidare ha godkänts». De ställde sig oförstående till den svenska bedömningen av infektionen. Herr Sundkvist menar alltså att vi skall ha regler, enligt vilka vi dels kan förhindra att varan införes i landet, dels kan omöjliggöra för exportörerna att försöka placera partiet på annan marknad. Jag vet inte hur vi över huvud taget skulle kunna införa en sådan ordning på handelns område. Herr Sundkvists önskemål i det avseendet rimmar mycket illa med den suveränitet som alla länder naturligtvis bör ha.
Herr talman! När jag säger att jordbruksministern skjuter frågan framför sig, menar jag att han bara gjort ett rent konstaterande av hur förhållandena är. Vad jag i min okunnighet inbillat mig var att man kanske skulle kunna fordra att på de svenska importörerna ställdes så kraftiga krav redan vid importen och redan vid köpet, att sådana här partier inte skulle komma till Sverige. I så fall skulle man helt enkelt slippa förfaringssättet. Jag hade — även det i min okunnighet — inbillat mig att det skulle finnas möjlighet att returnera varan. Det är ju så åtminstone i det vanliga livet, att om man inte godtar en vara som man köpt har man rättighet att returnera den till säljaren. Jag tycker att det hade varit mera snyggt om man kunnat göra på det sättet än att i dessa fall reexportera en vara som vi betraktar som olämplig.
Herr talman! Jag skall inte vidare fortsätta denna debatt utan jag överlämnar åt kammarens ledamöter att bedöma de möjligheter som kan föreligga att handla på annat sätt än som jag har beskrivit. Det faktiska förhållandet är att vi i Sverige har strängare bestämmelser än man tillämpar i något annat europeiskt land; möjligen har England och Holland under de senaste åren visat intresse för samma stränga bedömning av salmonellainfekterat kött som vi har gjort i Sverige.

Herr talman! Herr Larsson i Luttra har ställt vissa frågor till mig angående import av nötkött från Danmark. I 1963 års avtal mellan Sverige och Danmark angående samhandeln med jordbruksprodukter inom EFTA har den svenska regeringen förklarat sig beredd att överväga åtgärder som kan tillvarata danska intressen i fråga om avsättningen av vissa jordbruksproduk ter på den svenska marknaden. Exporten av danskt nötkött till Sverige har under senare år kraftigt minskat. Åren 1959—1961 uppgick exporten sålunda till i genomsnitt drygt 7000 ton mot endast 500 ton år 1966. Såsom en kortfristig lösning för att underlätta den danska exporten av nötkött till Sverige förklarade sig den svenska regeringen våren 1966 beredd att fram till den 1 juli 1967 vid bestämmandet av det belopp, som enligt nyss nämnda avtal årligen skall tillfalla Danmark, beakta vissa förluster vid dansk nötköttsexport. Överenskommelsens närmare innehåll har jag redovisat i ett interpellationssvar den 25 maj 1966. Giltighetstiden för nämnda överenskommelse har nyligen förlängts till den 1 september i år. På dansk begäran har överläggningar upptagits om den danska nötköttsexporten till Sverige efter den 1 september i år. Överläggningarna har ännu ej slutförts. Om en överenskommelse träffas som innebär ändring i det svensk-danska jordbruksavtalet, kommer den att föreläggas riksdagen.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet och chefen för jordbruksdepartementet för svaret. Frågan föranleddes av en tidningsuppgift att det danska lantbruket och dess exportorganisationer hade sagt ja till som det heter i uppgiften »Sveriges anbud» om import av mellan 2000 och 3000 ton oxkött till reducerade priser. Oavsett om tidningsuppgiften var riktig eller inte borde enligt min mening ett klarläggande av frågan från auktoritativt håll ske, och det var anledning till att jag ställde frågan. Vi har ju här i landet ett numera ganska besvärande köttöverskott genom en stor utslaktning av kor och genom en kontinuerlig ökning av ungdjursslakten. Dessutom pågår det ju förhandlingar om jordbrukspriserna. Inom jordbruket är man självfallet angelägen att få veta vilka avtal som eventuellt har träffats, eftersom de måste inverka på det svenska jordbrukets villkor, så mycket mer som det enligt tidningsuppgifterna är fråga om subventionerad import. I ett läge där vi har exportöverskott måste importen medföra att motsvarande kvantitet svenskt kött skall pressas ut på exportmarknaden utöver den kvantitet som det annars skulle bli fråga om. För det svenska jordbruket måste alltså denna sak bedömas som mycket allvarlig. Nu meddelar statsrådet att något avtal inte har träffats men att överläggningar pågår. Jag tror att det med tanke på förhandlingarna är väsentligt att man får ett klarläggande av vad dessa överläggningar gäller och hur de kan inverka på det svenska jordbrukets situation. Med dessa kortfattade ord, herr talman, ber jag att få tacka för svaret.
Herr talman! Jag tror att herr Larsson i Luttra har förståelse för att jag under det att förhandlingar pågår inte vågar bilda mig en uppfattning om vilket det slutliga resultatet kan bli. Inför en uppgörelse med Danmark om samhandel måste vi emellertid göra en avvägning, där vi också beaktar den svenska situationen. Jag kan försäkra herr Larsson att det är en sak som står helt klar för oss. Jag hoppas också att vi ungefär samtidigt skall kunna förelägga riksdagen förslag både om ett avtal med Danmark och om den interna jordbruksuppgörelsen här i Sverige, och då får riksdagen möjlighet att göra en bedömning i ett sammanhang. Jag är således förhindrad i dag att lämna en närmare redogörelse i detta avseende, men så mycket är säkert att de 500 ton som kommit in på sistone är en alltför blygsam kvantitet i jämförelse med vad Danmark tidigare har sålt till oss. Jag vill betona att det är ett intresse för de svenska konsumenterna att ha en viss valfrihet. Även ur den synpunkten kan man finna det önskvärt att inte helt stänga den handel som pågår sedan många årtionden.

Herr talman! Det är väsentligt i sådana här sammanhang att man så långt som det är möjligt få klarlagt vad som är på gång. Statsrådet känner säkert till att Kungälvsavtalet, som träffades under hans företrädares tid, föranledde stor irritation och många diskussioner därför att man inte var helt på det klara med hur det egentligen skulle verka. När vi har detta utmärkta frågeinstitut har jag ansett det självklart att statsrådet borde få tillfälle att klarlägga situationen.

Herr talman! Fru Kristensson har frågat justitieministern, när förslag till skärpta straffbestämmelser för olaga narkotikahandel kan väntas. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Utskottet anförde att det syntes angeläget att straffbestämmelserna i narkotikaförordningen utan dröjsmål blev föremål för översyn. Utskottet förutsatte att innehållet i en promemoria, som kunde väntas bli framlagd av medicinalstyrelsens narkomanvårdskommitté, skulle beaktas vid översynen. Riksdagens skrivelse och utskottsutlåtandet har överlämnats till medicinalstyrelsen för att beaktas vid styrelsens undersökning rörande narkotikamissbruket m.m., söm utförs av narkomanvårdskommittén.